Fru talman! Miljöpartiet har två reservationer i det här betänkandet. Jag tänkte börja med den som handlar om klimatpolitiken och EU:s budget. Just nu pågår en budgetöversyn inom EU för den kommande långtidsbudgeten. Man tittar på vad det är som ska behöva ändras. Ska man flytta utgifter från det ena området till det andra? Vad ska EU:s pengar användas till? EU har en klimatpolitik som även om den kunde vara betydligt bättre än vad den är ändå innehåller en del positiva åtgärder. Det är nödvändigt med en mycket tuff klimatpolitik för att vi ska kunna klara målet om att världens temperaturer inte ska stiga med mer än två grader, vilket skulle få katastrofala konsekvenser. Men även om EU:s budget och verksamhet innehåller vissa positiva delar för klimatet motverkar stora delar av EU:s budget syftet att hålla tvågradersmålet och en bra klimatpolitik. Vi har väckt en motion som säger att vi ska klimatsäkra EU:s budget. Det är ett nytt begrepp. Med det menar vi att EU:s budget inte ska gå till verksamheter som förstör klimatet. EU lägger stora resurser på att bygga motorvägar och flygplatser och på att utöka flygtrafiken. EU:s jordbrukspolitik är inte klimatanpassad. Man har subventioner av kolkraften. En union där man på fullt allvar beslutar om att man ska subventionera diesel till fiskebåtar för att dieselpriset är högt och fisken håller på att bli utfiskad är inte en klimatunion. Man behöver genomföra en stor översyn och flytta bort resurser från de saker som skadar klimatet och i stället lägga dem på saker som skulle vara bra, exempelvis att man satsar mer pengar på att bygga järnvägar så att man kan flytta över trafik från flyget till järnvägen. Det skulle vara betydligt bättre för klimatet. Sieps, Svenska institutet för Europapolitiska studier, har skrivit om det här. De gav ut en rapport i år, där de analyserar i vilken utsträckning EU:s budget har bidragit till att nå unionens klimatmål. Slutsatsen är att budgeten hittills inte har fokuserat på klimatförhållanden, vilket även gäller den nuvarande långtidsbudgeten. Dessutom har miljösatsningar i EU:s regionalfonder motverkats av investeringar i till exempel vägbyggen och andra projekt som har bidragit till att förvärra utsläppen av växthusgaser. Så kan vi inte ha det. Miljöpartiet har motionerat om att regeringen ska ta initiativ i EU för att klimatsäkra EU:s budget. EU:s budget ska inte gå till verksamheter som förstör klimatet. Det bör regeringen driva i den pågående budgetöversynen. I dag har vi en situation där det verkar som att den ena handen inte vet vad den andra gör. Jag yrkar bifall, fru talman, till reservation nr 2. Den andra reservationen Miljöpartiet har gäller Sveriges kostnader för EU-medlemskapet. Jag och Ulf Holm har skrivit en utredning om behovet av att man utreder kostnaderna för Sveriges medlemskap i EU. Det betänkande som vi diskuterar i dag handlar om att vi ska erlägga ungefär 20 miljarder kronor i EU-medlemsavgift nästa år. Det är lite billigare än vanligt beroende på budgettekniska aspekter. Det kostar mer vanligtvis. Men den direkta medlemsavgiften är bara en liten del av kostnaderna. Det finns en massa indirekta kostnader för EU-medlemskapet. Vi har varit tvungna att byråkratisera vår jordbrukspolitik. Vi har varit tvungna att återreglera den. Vi har en misskött fiskepolitik. Vi har en regionalpolitik som numera till stora del sköts från EU. Svenska kommuner och landsting betalar stora delar i medfinansiering av en politik som är långt ifrån effektiv. EU har tvingat på Sverige en protektionistisk handelspolitik med högre tullar. Sådant kostar pengar. Man får inte heller glömma kostnaden för den alkoholpolitik som EU-medlemskapet har tvingat på oss som gör det svårare att höja skatten på alkohol och som gör att vi har tvingats acceptera högre införselkvoter. Det finns också andra indirekta kostnader som är svårare att beräkna, men det är uppenbart att kostnaden för EU-medlemskapet är långt högre än medlemsavgiften. Det här är intressanta fakta som skulle kunna vara väldigt användbara även för EU-anhängare i diskussionerna med EU inför kommande långtidsbudgetar. Det kostar en hel del, både direkt och indirekt, att vara med. Att få fakta på bordet om hur stor kostnaden är skulle vara användbart. Därför vill vi i Miljöpartiet ha en utredning av dessa kostnader. Utskottet vill gärna att man ska titta på båda sidor, och de sade, när vi motionerade om det första gången, att det vore orättvist att bara utreda kostnaderna för EU-medlemskapet. Man borde väl, om det ska vara rättvist, även titta på vinsterna. Då motionerade vi förra året om att man ska titta på både-och. Då svarade utskottet att det inte verkar som att man kan kvantifiera fördelarna och vinsterna med EU-medlemskapet. Jag förstår det. De är svåra att kvantifiera. De är väldigt små. En sådan här utredning skulle troligen visa att de ekonomiska kostnaderna vida överstiger vinsterna med medlemskapet. Jag kan alltså förstå att utskottet inte vill ha en sådan utredning. I år hävdar utskottet återigen att man inte ska ha någon utredning med motiveringen att det är svårt att kvantifiera.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

Fru talman! Först vill jag önska talmännen och personalen en god jul. God jul också till finansutskottets kansli som har jobbat stenhårt hela hösten och till mina kolleger i finansutskottet. Jag önskar god jul genom att sjunga en sång: Jag vill leva i Europa Jag vill älska och sjunga här Jag vill skratta och gråta och dansa Jag är yr och förlorad och kär När jag tänker på hela Europa Och på oss som hör hemma här. Den sjunger Arja Saijonmaa betydligt bättre än jag. Men det finns en anledning till att jag sjunger den sången eftersom vi nu debatterar EU:s avgift och vad vi kan göra med EU. Tyvärr domineras Europa i dag av djupt konservativa krafter. Det regnar i Europa, som Tomas Ledin sjunger i sin låt Genom ett regnigt Europa . Högerstyre är dåligt för löntagarna, för klimatet, för välfärden och för rättvisan. Ännu värre är det när högerdominansen i EU förstärker den svenska högerregeringens politik. Vår hållning är förstås att EU ska användas till att förbättra, inte försämra, villkoren för löntagarna i Sverige och till att förbättra för jobben, klimatet och solidariteten. Vi vill ha en restriktiv budget, precis som det står i betänkandet om utgiftsområde 27 om avgiften till Europeiska gemenskapen. Det är det betänkande vi står bakom och som vi debatterar nu. Vi menar att det behövs en reformering och en modernisering av utgifterna, och det behövs en genomgripande omprioritering. Till exempel måste utgifterna till jordbrukspolitiken kraftigt minskas. De behöver i stället inriktas på forskning och utveckling och på klimat och miljöfrågorna. Krafttag måste tas mot gränsöverskridande brott. Så står det i betänkandet, och där är vi överens. Vi socialdemokrater har dock lagt märke till att Moderaterna har ändrat sin retorik om EU. Nu ska det framstå som att de vill ha lite mindre av EU i Sverige än de ville förut. De tänker till och med framställa sig som lite mer nationalistiska; det är en tydlig strategi. Som vanligt ska man lyssna mindre på vad de säger och mer se till vad de gör. Svaren får vi när vi tittar på vad Moderaterna har låtit EU driva åt sig eller vad Moderaterna inte driver i EU. Då är skiljelinjerna mycket tydliga. Det är Bryssel Moderaterna skyller på när de vill införa marknadshyror i Sverige. Det är via EU Moderaterna försöker krossa presstödet i Sverige och försämra den svenska alkoholpolitiken. Det är med hjälp av EU som Moderaterna försöker försvaga vår arbetsmarknadsmodell och de fackliga rättigheterna. Dessutom skyller de alltid på någon annan när det går dåligt. Anders Borg ville först ta äran åt sig för den bankgaranti som vi med hast behandlade här i riksdagen. Men nu när det visar sig att det inte fungerar skyller regeringen på att det är EU:s fel. Vi är med i EU för att vill förbättra för människorna i hela Europa. Vi vill ändra det som är dåligt med EU för Sveriges skull men också för resten av EU. Från solen i söder till isen i norr, som Christer Sjögren sjunger i I love Europe . Vad som behövs nu är inte en svagare svensk röst i EU utan en starkare. Vi vill och ska använda EU-medlemskapet till att förbättra, inte försämra, för jobben, klimatet och solidariteten. Vi menar att vi klarar välfärden om vi ökar kampen mot ekobrott och kampen mot skattefusk. I dag beräknas 11 300 miljarder dollar vara gömda - pengar som skulle göra enormt mycket större nytta i välfärden i Europa och i Sverige. Vi vill att EU ska leda den globala kampen mot skatteparadisen. Herr talman! Det behövs det en socialdemokratisk valseger i Europavalet den 7 juni nästa år. Socialdemokratisk politik handlar alltid om att möjliggöra för människor att forma sitt eget liv. När jobben hotas, välfärden försämras och klyftorna mellan människor ökar drabbar det alla. Därför krävs en politik som sätter människan i centrum, som ser att trygghet inte står i motsättning till tillväxt utan tvärtom. Det gäller i Sverige, och det gäller i EU. Framgång kräver rättvisa! Vi socialdemokrater vill skapa fler trygga jobb i EU och Sverige. Vi sätter löntagarna före marknaden. Vi vill stärka kollektivavtalen så att nya Lavalfall kan undvikas. Vi vill införa ett socialt protokoll som bättre skyddar de fackliga rättigheterna. Vi vill investera i utbildning och forskning så att forskarflytten till USA kan vändas tillbaka. Vi vill att EU ska ta täten i klimatarbetet. Vi vill att EU ska minska sina utsläpp med 30 procent fram till 2020. Vi vill att EU satsar på forskning och utveckling av ett hållbart jordbruk. Vi vill se en ökad tågtrafik och investeringar för att rädda Östersjön. Vi vill att EU ska vara en solidarisk röst i världen. Vi vill stärka EU som fredsaktör. Vi vill inte att EU ska utvecklas till en militär allians. Vi vill fortsätta EU:s utvidgning. EU ska bidra till en rättvis världshandel, och medlemsländerna ska öka sitt bistånd. Vi vill stärka EU:s stöd för demokrati i Vitryssland, Ukraina, Georgien och Moldavien. Kort sagt: Det behövs fler socialdemokrater i Europa!

Fru talman! Det är alltid trevligt när man får höra någon sjunga en låt som är skriven av Jan Hammarlund. Jag tänker på Jag vill leva i Europa som han ursprungligen skrev som en sång mot kärnvapenkapprustningen. Jag vill bara påminna om att Jan Hammarlund är EU-motståndare och mycket väl vet att det är en stor skillnad på EU och Europa. De politiska frågor jag tänkte ställa med anledning av det här inlägget är: Vore det inte bra om Socialdemokraterna kunde tänka sig att också ta kamp för att klimatsäkra EU:s budget? Vore det inte bra om EU slutade att å ena sidan vidta bra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen samtidigt som man å andra sidan vidtar många åtgärder som också ökar dem? Vore det inte bra om Socialdemokraterna kunde ansluta sig till Miljöpartiets kamp för att rätta till det här?
Fru talman! Jo, det ska vi göra tillsammans. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan jobba ihop numera om EU-frågorna. Vi kan flytta fram positionerna när det gäller klimatarbetet i EU. Jag välkomnar att ni har haft en medlemsomröstning och att ni nu har bestämt er för att vilja vara kvar i EU och göra något bra av EU, bland annat för miljöns skull. Vi kan göra betydligt mer än vi har gjort hittills. Vi är ju med bland annat för att vi vill få en bättre miljö. Skiten känner ju inga gränser. Vi måste ha tuffare miljökrav både här hemma och i EU. Vi kan säkert göra mycket mer tillsammans nu när ni har bestämt er för att vara kvar i EU.
Fru talman! Vi är faktiskt tre partier som ska jobba tillsammans, även om vi bara är två personer som står i talarstolarna för ögonblicket. Jag välkomnar att Vänsterpartiet, som har en väldigt sund och bra inriktning i EU-politiken, också kommer att kunna vara med och jobba tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och att vi tillsammans alla tre kan jobba för en bättre klimatpolitik på EU-nivå.
Fru talman! Det är bara att hålla med. Det är vi tre tillsammans. Det gör vi ihop.

Fru talman! Jag misstänker att Socialdemokraterna gör en research på sina motståndare. Numera står det alltid dold talang i alla tidningar. Min dolda talang är att jag inte kan sjunga. Ni var väl underrättade. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget och avslag på motionerna. Vi har ett väldigt intressant år framför oss. Vi har ett EU-val, och vi har dessutom ett ordförandeskap. Vi kommer att ha tusentals debatter under det kommande året. Därför slutar jag här.